Herr talman! Den reservation som är fogad till detta utskottsutlåtande är mycket kortfattad, och hänvisningen till fjolårets reservation är kanske något torftig. Man får gå tillbaka till konstitutionsutskottets utlåtande nr 55 år 1967 för att få fram motiven också för årets reservation. Reservanterna vidhåller för tredje året i följd sin uppfattning att rösträtt skall få utövas av envar som någon gång varit kyrkobokförd här i landet — utan tidsgräns bakåt. Det måste anföras mycket starka skäl för att utesluta någon från hans grundlagsenliga rösträtt, som enligt riksdagsordningens 16 § tillkommer envar man och kvinna som är svensk undersåte och uppfyller vissa krav i övrigt. Sådana skäl har hittills inte anförts. Varje tidsgräns bakåt betyder ju att den som röstat vid ett val kan uteslutas från rösträtt vid ett följande val. Departementschefen motiverade i 1967 års proposition femårsgränsen genom att anföra att förtrogenheten med svensk samhällsutveckling och med de problem som är aktuella i den svenska dagspolitiken generellt sett blir mindre ju längre tid som förflutit från det utlandssvensken lämnade Sverige. Uttalandet är märkligt, eftersom kunskapsmässiga kvalifikationer för utövande av rösträtten strider mot den vedertagna demokratiska principen om allas likhet inför rösträtten. Kunskap, intresse eller samhällsansvar kan inte tidsmässigt graderas. En annan sak är att den utlandssvensk som helt fjärmat sig från hemlandets politiska frågeställningar knappast begagnar sig av sin rösträtt. Men här är det fråga om hans rätt. Rösträtten bör aldrig motiveras, bara undantagen från rösträtten. Själva förfarandet när det gäller röstningsproceduren i utlandet har ju också utformats så att den enskilde utlandssvensken får ta initiativ för att bli upptagen i röstlängden. Detta förutsätter om inte kunskap så intresse för hemlandets samhällsförhållanden. Ett flertal motioner med något olika innehåll och yrkanden ligger till grund för den föreliggande trepartireservationen. Samtliga dessa motioner syftar till att svenska medborgare i utlandet skall få vidgad rösträtt. Det kan vara värt att notera att i denna borgerliga reservation åberopas också en socialdemokratisk motion som kräver undantagsbestämmelser. Att femårsgränsen inte är alldeles oomtvistad i dag framgår av den socialdemokratiska motionen av herr Martinsson i andra kammaren, som har ett yrkande om en tioårsgräns för kyrkobokföringen. I denna socialdemokratiska motion uttalas förhoppningen »att man efter hand skall kunna utvidga kretsen av röstberättigade utlandssvenskar». Fältet börjar alltså att uppgivas. Utskottsmajoriteten finner också de i motionerna framförda synpunkterna beaktansvärda. Man kan fråga: Varför inte då ta steget fullt ut i år och slopa den ifrågavarande tidsgränsen?

Herr talman! Det här är en gammal välkänd fråga. Det är i år 40 år sedan riksdagen första gången avslog motioner om att utsträcka rösträtten även till andra svenska medborgare utomlands än sådana som är diplomater, präster, missionärer och sjömän. Frågan är gammal, men vi kan konstatera att den snarast känns angelägnare efter den partiella reform eller halvmesyr som riksdagen beslutade för två år sedan. I varje fall har antalet motioner i ärendet stigit markant de allra senaste åren. Vi vet att många människor känner starkt för denna fråga. Agne Hamrin och Sven Aurén har uttrycksfullt skildrat både sin egen uppfattning och den som råder inom stora delar av de kolonier svenskar som finns utomlands. Det framstår för dem som förödmjukande att inte få utöva den fundamentala medborgerliga rättighet som rösträtten utgör. Man ser det som ett slags bestraffning, särskilt som hemlandet i andra sammanhang understryker hur beroende vi alla är av att ett stort antal — och ett växande antal — landsmän väljer att arbeta utomlands, särskilt inom svensk importindustri och i internationella organisationer. Vi kan konstatera att argumenten mot en utsträckning av rösträtten successivt har trappats ned. Under 1940-talet åberopades som huvudargument mot en reform att valpropaganda från Sverige skulle göra ett ogynnsamt intryck i andra länder. I dag är det väl ingen som menar att några valbroschyrer från Sverige skulle irritera utomlands. Det åberopades också länge att utlandssvenskarna skulle stå mer eller mindre främmande för problemen i hemlandet, att de inte följer vad som händer här hemma och att rösträtten för dem därför inte kunde få något meningsfullt innehåll. På bara ett par decennier har utvecklingen av masskommunikationerna, flyg, etermedia etc., gjort att möjligheterna att följa skeenden även på andra sidan jordklotet i dag är helt annorlunda än tidigare. Administrativa skäl har också åberopats, men ingen har under senare år sökt hävda att tekniska skäl skulle göra en reform omöjlig om viljan att genomföra den fanns. Utskottsmajoritetens argument för avslag på motionerna är att utskottet, trots att man finner att ett par av motionerna innehåller beaktansvärda synpunkter, önskar vinna ytterligare erfarenheter av de regler om rösträtt för utlandssvenskar som antogs 1967, innan man kan överväga någon ny ändring. Detta är, herr talman, en öppning för framtiden och något som vi bör hälsa med tillfredsställelse. Reservanterna har inte ansett skäl föreligga att frångå uppfattningen att rösträtten kan och bör utsträckas till alla svenska medborgare utomlands som någon gång varit kyrkobokförda i riket. I huvudsak innehåller reservationen samma synpunkter som reservationen vid 1955 års valutredning. Kanske kan man se det så att vi tror att erfarenheterna av den partiella reformen understryker kravet på en utvidgad rösträtt. Blir det ett mycket ringa antal valdeltagare även i framtiden är väl detta snarast ett skäl för att liberalisera bestämmelserna.

Herr talman! I den rika motionsfloden i denna fråga har även jag bidragit med en motion. Utskottet har haft vänligheten att återge dess väsentligaste innehåll med reflexionen att endast den motionen anför synpunkter som inte tidigare har behandlats. Jag ville göra ett försök att finna en framkomlig väg för att underlätta utlandssvenskarnas möjligheter att vinna och även bevara sin rösträtt efter de fem första åren. Enligt nuvarande regler fordras nämligen ett så långt besök i Sverige som cirka sex månader för att få rösträtten förlängd under ytterligare fem år. Kännedomen om möjligheten att få och behålla rösträtten i hemlandet är tyvärr inte så spridd i utlandet soni man kunde tro. Vid en resa i fyra sydamerikanska länder i fjol hade jag tillfälle att notera detta. Jag kunde konstatera att ett icke obetydligt antal utlandssvenskar, särskilt sådana som representerade svenskt näringsliv men naturligtvis också andra, inte riktigt kände till bestämmelserna. Det är möjligt att det har blivit bättre nu, därom vet jag ingenting. De utlandssvenskar som jag då talade med — de var ganska många förklarade att de visserligen reser hem till Sverige ganska ofta, i många fall årligen, men att det var fullständigt omöjligt för dem att vart femte år stanna i Sverige under sex månader. I så fall skulle de inte kunna sköta sin uppgift i utlandet. Det var denna erfarenhet som föranledde min motion. Den sökte en väg att mjuka upp de fastlåsta ståndpunkter som hittills kännetecknat debatten i frågan. Det allmänna intrycket av de utlandssvenskar jag mött, inte bara i Sydamerika utan även i USA, Canada och i en rad olika länder i Europa, är att de utomordentligt väl följer med vad som händer i deras hemland. Det gäller i hög grad näringslivets folk men om möjligt än mer utlandskorrespondenterna. Är det någon som tror att Sven Åhman i New York eller Agne Hamrin i Rom — alla andra att förtiga — känner mindre till om svenskt samhällsliv och svensk politik än genomsnittssvensken här hemma? Hamrin har en gång förklarat att han, trots att han dagligen läser svenska tidningar och står i daglig kontakt med sin tidningsredaktion hemma i Sverige, aldrig i hela sitt liv fått rösta i Sverige. Kan det vara rimligt att ha en sådan lag? I motionen har jag föreslagit att svensk som upprätthåller kontinuerlig och intim kontakt med Sverige genom täta, ofta årliga besök i hemlandet skulle kunna få och behålla rösträtt, fastän han inte bor här sex månader varje femårsperiod. Ett betydande antal utlandssvenskar fyller dessa krav. Jag hade faktiskt hoppats att konstitutionsutskottet skulle vara intresserat av att åtminstone föreslå en utredning av detta alternativ, allra helst som utskottet noterar att min motion innehåller vissa beaktansvärda synpunkter. Jag missräknade mig emellertid vad gäller att förmå konstitutionsutskottet till handling. Med den lakoniska motiveringen att de nya reglerna endast tillämpats vid ett val och att ytterligare erfarenheter måste inväntas har alla motionerna avstyrkts Den föregående talaren har något berört frågan om vad konstitutionsutskottet därmed avsett. Det kan, såvitt jag förstår, bara vara två saker: antingen att så få utlandssvenskar bryr sig om att skaffa rösträtt under första femårsperioden att lagen visar sig vara utan större praktisk betydelse, eller också att så många visat sig villiga att bo i Sverige ett halvår efter första femårsperiodens utgång att nuvarande bestämmelser kan anses fullt tillräckliga. Jag finner att ingendera av dessa två erfarenheter kan motivera att det nuvarande systemet bibehålles. Jag anser därför att någon erfarenhet utöver den som vunnits under det år som gått knappast är behövlig. Tvärtom kan jag inte tolka utskottets utlåtande annat än som ett uttryck för ett mycket lamt intresse för att skapa rimliga villkor för en bestående rätt för utlandssvensk att få rösta i Sverige. Detta är också den uppfattning man möter utomlands. Har vi lyckats få rösträtt för en femårsperiod, säger man, så är det slut sedan den perioden är över. Någon fortsättning blir det inte, kraven är för orimliga. Vid en diskussion i Toronto, där det finns gott om svenska representanter för svenskt näringsliv, hade man allmänt den uppfattningen att när väl femårsperioden är över, blir det ingen förlängning av rösträtten. Man kan inte uppfylla de krav som ställs. Bitterheten bland dessa många, som med sin verksamhet i främmande land bidrar till att föra vårt näringsliv framåt och vår levnadsstandard uppåt, är mycket stor och förståelig. Jag hemställer, herr talman, om bifall till yrkandet i motion I: 411. Yrkandet finns återgivet i utskottets utlåtande på s. 3 under p. 3 och lyder: »att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om förslag till så dana lagändringar varigenom utlandssvenskar får ökade möjligheter att vinna och bevara rösträtt genom besök i hemlandet.»

Herr talman! Jag skulle nästan kunna nöja mig med att förklara att jag instämmer med föregående talare i så måtto, att jag helt och hållet delar herr Lundströms dokumenterade misströstan och besvikelse över konstitutionsutskottets utlåtande nr 27. Men eftersom de två likalydande motionerna, nämligen den som jag har avlämnat i denna kammare och nr 176 i andra kammaren, har blivit åberopade av herr Svenungsson, måste jag göra en liten deklaration om varför även jag delar denna missbelåtenhet. Jag kan tyvärr inte vara lika kortfattad som utskottet, vars majoritet på fem rader avslår sju olika förslag, och jag kan inte heller godta den reservation, som på tre rader har tillstyrkt bl.a. det motionspar som jag företräder. Detta underlag är litet för magert för att kammaren skall kunna ta ställning. Utskottet hänvisar till att vi bara vid ett enda val har tillämpat nuvarande regler om rösträtt för utlandssvenskar. Det är alldeles riktigt. I de diskussioner som har förts om femårsvillkoret, vilket är ett uttryck för dels troligheten av ett återvändande till Sverige, dels förtrogenhet med svensk samhällsutveckling och den svenska dagspolitikens aktuella problem, har vissa betänkligheter anförts. Man har också påpekat nackdelarna av en schematisk avgränsning av den röstberättigade personkretsen. Den motion, som jag åberopar och företräder, har tagit fasta på att svenska tjänstemän i de internationella organisationerna, som nu inte har rösträtt, borde få möjlighet att delta i svenska val. Vi har tänkt speciellt på svenska tjänstemän i sådana interna tionella organisationer varav Sverige är medlem, t.ex. Förenta nationerna och dess fackorgan, OECD och Europarådet. Tjänstemännen i dessa organ tillsätts genom en kvotering länderna emellan. De måste till viss del anses vara anställda av svenska staten, även om verksamheten är förlagd utomlands. Med den femårsgräns, som nu accepterats, följer att många av dessa tjänstemän hindras att utöva rösträtt, helt enkelt därför att många av dem har kontrakt som löper på tre år och som nästan automatiskt förlänges till sex år. Vi har ifrågasatt om inte denna grupp, som faktiskt representerar Sverige och som bevarar förtrogenheten med svensk samhällsutveckling och svenska politiska problem, borde kunna undantas från femårsregeln. Utskottet har mycket kort och kärvt, och i mitt tycke litet ologiskt, ansett att riksdagen inte skall ta något initiativ innan ytterligare erfarenhet vunnits. Då måste jag fråga: Vilka erfarenheter? Denna regel har ju icke prövats och kommer icke att kunna prövas förrän den har genomförts. Utskottet har icke presenterat vad det är man vill vinna erfarenhet av.

Jag kan inte överblicka konsekvenserna av en sådan skrivning, och jag har ingen möjlighet att i dag förutse vad som kan komma ut av detta. Jag vill speciellt framhålla att vi, i likhet med herr Lundström, har krävt en utredning. Jag hade gärna sett att utskottet åtminstone gjort en något mera resonerande kommentar, eller helst tillstyrkt en utredning.

Jag ber,

Herr talman! I det utskott jag tillhör brukar vi i okontroversiella frågor enas om vad vi kallar en kort skrivning. Konstitutionsutskottet har börjat använda korta skrivningar också i ärenden där det föreligger delade meningar inom utskottet. Utlandssvenskarnas rösträtt är en fråga som är föremål för mycket olika bedömningar, vilket framgår inte minst av antalet inlägg i debatten här i dag. Konstitutionsutskottet uttrycker sin mening om den på fem rader. Det är ändå ett framsteg sedan i fjol. Då sammanfattade utskottet sin mening på tre rader. Ärendet är också mycket bristfälligt redovisat i reciten. Utskottet lämnar en ytterst kortfattad redogörelse för gällande regler på området. I övrigt hänvisas till propositionen 1967: 145 och utskottsutlåtanden 1967 och 1968. För att sätta sig in i ärendet innan det behandlas i kammaren har kammarledamöterna alltså varit nödsakade att gå tillbaka till tre olika ställen i 1967 och 1968 års riksdagstryck. Jag föreställer mig att ganska många av kammarens ledamöter inte haft vare sig tid eller möjlighet därtill. Herr talman! Det sätt varpå detta ärende redovisas i konstitutionsutskottets utlåtande nr 27 kan enligt min mening inte betecknas som tillfredsställande. När jag nu, herr talman, övergår till sakfrågan, ämnar jag inte uppehålla mig vid skälen för att också svenska medborgare som är bosatta i utlandet bör ha rösträtt. Utlandssvenskarnas rösträtt är i princip erkänd. Frågan gäller nu varför vissa utlandssvenskar skall ha rösträtt men andra inte. Det råder delade meningar om innebörden av § 16 riksdagsordningen, som stadgar i första stycket, att »valrätt tillkommer en var man och kvinna som är svensk undersåte...» och i tredje stycket, att »till efterrättelse vid val skall finnas röstlängd. ..». Majoriteten här i riksdagen har genom att bifalla 1967 års proposition om rösträtt för vissa utlandssvenskar anslutit sig till uppfattningen, att vad som står i tredje stycket innebär en inskränkning i vad som står i första stycket.

Den allmänna rösträtten är av fundamental betydelse i en demokrati. Denna rättighet om någon bör vara grundlagsskyddad. Om man genom röstlängdsreglerna i vallagen kan godtyckligt inskränka rösträtten, saknar denna grundlagsskydd. Ett ytterlighetsparti, som i ett val får majoritet i riksdagen, skulle kunna säkra sin maktställning i fortsättningen genom att med hjälp av sin tillfälliga majoritet trumfa igenom en ändring av vallagen som fråntar partiets motståndare — eller i varje fall ett tillräckligt antal av dem — rätten att bli upptagna i röstlängd. »Nu ser han spöken mitt på ljusa dagen», säger ni. Lyckligtvis förefaller den beskrivna situationen osannolik, men vi kan inte utesluta möjligheten av att vad som skett i andra länder, i Tyskland 1933 och i Tjeckoslovakien 1948, för att endast nämna ett par exempel, också kan hända hos OSS. Före 1909 angavs det klart och tydligt i riksdagsordningen att bosättning i riket var en förutsättning för rösträtt vid riksdagsval. Rösträtten vid val till riksdagen var då bunden till den kommunala rösträtten. Det hette: »Walrätt tillkommer inom den kommun, der han bosatt är, en hwar i kommunens allmänna angelägenheter röstberättigad man.» Vid den ändring av riksdagsordningen som skedde i samband med 1909 års rösträttsreform ströks villkoret om bosättning i riket. Givetvis avsågs därmed ingen ändring i sak. Den Lindmanska regeringen hade säkerligen ingen tanke på att ge rösträtt åt några utlandssvenskar, men den hade heller ingen tanke på att använda sig av röstlängdsbestämmelserna i vallagen för att inskränka den allmänna rösträtten. De inskränkningar som gjordes — de beryktade rösträttsstrecken — var alla noga specificerade i riksdagsordningen och förblev så tills de slutligt avskaffades från och med 1945. Det var först när riksdagen 1967 beslöt att ge utlandssvenskarna rösträtt som man övergav den sedan 1909 tilllämpade tolkningen av § 16 riksdagsordningen. Mantalsskrivning i Sverige skulle inte längre vara villkor för rösträtt vid riksdagsval, utan också svenska medborgare som är bosatta i utlandet skulle vara röstberättigade, men man vill inte ge alla utlandssvenskar rösträtt utan bara vissa. För att klara det konststycket lade man in en ny tolkning också i sista stycket av § 16 riksdagsordningen, nämligen att man genom bestämmelser i vallagen, som är allmän lag, skulle kunna inskränka rösträtten för vissa medborgare. I en motion, nr 417 i denna kammare, där jag står som första namn, har vi utvecklat dessa tankegångar och dragit ut konsekvenserna av dem. Utskottet har inte med ett ord bemött motionen.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

Herr talman! Jag skall börja med att instämma i vad herr Lindblad sade, nämligen att detta är en gammal välkänd fråga. Däri instämmer jag till alla delar. Jag kanske kan få tillägga att alla de argument som här har anförts också är välkända. Det kan finnas anledning att erinra om att den här frågan behandlades senast i fjol och att den behandlades ännu mera ingående hösten 1967, när propositionen kom med förslag om att möjliggöra för utlandssvenskar att få rösträtt — något som också herr Tistad här har framhållit. Alla de argument som herr Tistad framfört blev bemötta både i propositionen och vid behandlingen i kamrarna, och jag kan inte finna någon anledning till att varje år göra lika omfattande recit i utskottsutlåtandet. Jag tycker att det nu föreliggande utlåtandet i det avseendet är helt tillfredsställande. Den möjlighet som tillskapades på hösten 1967 utnyttjades för första gången 1968. Man hade väntat att det skulle bli en stor uppslutning, men alla vet ju att det var ett ringa antal av utlands svenskarna som utnyttjade möjligheten att få rösta här hemma. Det enda egentligen nya som tillkommit i år är, såsom också utskottet påpekar, vad som anförts i herr Lundströms motion. Herr Lundströms motion berör mantalsskrivningen och kyrkobokföringen. Vi vet att vi i det fallet har fått en ny lagstiftning, och vi vet även att frågan om den legala bosättningen kommer att utredas. Vi bör avvakta resultatet av denna utredning, innan vi går in för att lösa problemet på det sätt som herr Lundström har tänkt sig. När det gäller fröken Mattsons motion vill jag erinra om att det kommer att bli väldigt besvärligt att införa undantagsbestämmelser. Vi skulle alltså på något sätt i någon lag ange vilka organisationer en utlandssvensk skall vara anställd hos för att få rösträtt. Är det riktigt med bara de organisationerna? De personer som nämnts här i debatten är inte anställda vid några internationella organisationer utan är anställda vid svenska företag eller är representanter för svenska företag. Detta är en mycket besvärlig fråga, och det finns all anledning att se vad som kommer att hända vid 1970 års val. Det kan tänkas att man får göra vissa omprövningar. Men det är inte säkert att dessa omprövningar bara skall gå i den riktningen att vi utvidgar rösträtten. Det kan också hända att man får göra ändringar åt det andra hållet. Herr talman! Det finns ingen anledning att upprepa den debatt vi förde 1967 och 1968. Jag ber därför att få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan, vilket också innebär avslag på de yrkanden som har framställts bl.a. av herr Lundström och fröken Mattson.

Herr talman! Vi reservanter kan inte anklaga utskottsmajoriteten för ati utskottets hemställan är kortfattad, efter som vår reservation är lika kortfattad. Men det kan vara värt att notera att utskottsmajoriteten inte har några som helst principiella invändningar mot det förslag som har framförts i reservationen. Som jag erinrade om i mitt tidigare anförande finner utskottsmajoriteten våra synpunkter beaktansvärda. Utskottsmajoriteten åberopar det nyligen fattade riksdagsbeslutet och anser att nya erfarenheter först måste vinnas. I likhet med fröken Mattson kan man fråga vilka ytterligare erfarenheter utskottet kan efterlysa. En ny erfarenhet ges vid 1970 års val, och eti positivt beslut här i riksdagen i dag skulle ju leda till att rösträtten blivit utsträckt just vid detta val. Att sedan inte så många utlandssvenskar deltog i 1968 års val är knappast någon motivering för att behålla nuvarande ordning.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

Herr talman! Hur en utskottsrecit skall utformas är en fråga om vilken service riksdagens ledamöter kan göra anspråk på. Jag anser det självklart att ledamöterna i reciten skall få en något så när fullständig samling av fakta i ärendet. Man kan inte begära att riksdagsledamöterna på den korta tid som de har till sitt förfogande för att förbereda sig för ärendenas behandling i kammaren skall bedriva källstudier i flera årgångar riksdagstryck. Konstitutionsutskottets ordförande sade att det inte hade framkommit något nytt i frågan annat än vad som anförts i herr Lundströms och fröken Mattsons motioner. Jag tycker nog att de synpunkter som har framförts i den motion som jag har talat för är nya i så måtto att de inte tidigare har framförts i riksdagen. Men det har tydligen förbigått herr Pettersson. Jag ställde en fråga som jag tycker att det skulle vara mycket angeläget för konstitutionsutskottets ordförande att besvara. Jag vill upprepa min fråga i hopp om att herr Georg Pettersson skall ge mig ett svar. Är det betryggande ur demokratisk synpunkt att den allmänna rösträtten inte är grundlagsskyddad utan enligt den tolkning som riksdagen godtagit kan inskränkas genom allmän lag?

Herr talman! Det är riktigt som herr Pettersson säger att det var ett ringa antal utlandssvenskar — ett beklagligt ringa antal — som begärde och fick rösträtt vid förra valet. Det kan självfallet i åtskilliga fall ha berott på att man inte hade reda på hur man skulle förfara. Så t.ex. träffade jag i Sydamerika flera stycken som utgick från att de måste vara mantalsskrivna i Sverige, vilket under rådande förhållande kunde ske först i november, och då var det ju för sent. Det visade sig att de inte kände till den här möjligheten att få rösträtt genom att vara kyrkobokförda i Sverige. Huvudorsaken tror jag ändå var att även de som visste hur det skulle gå till tyckte att det var alltför stora besvärligheter förenade med att göra en framställning om att få rösträtt. Redan det resultat som uppnåddes förra året måste göra att man blir betänksam över de nuvarande reglernas verkan. Med anledning av det uttalande som konstitutionsutskottets ärade ordförande gjorde om förhållandet till kyrkobokföringen vill jag påpeka att jag i min motion tagit upp den aspekten. Jag har nämligen skrivit: »Syftet skulle också kunna vinnas, åtminstone delvis, genom en ändring av förutsättning arna för kyrkobokföring, eventuellt genom en specialregel för utlandssvenskar.» En utredning på den punkten kunde kanske ha varit av värde, om utskottet till äventyrs nästa höst, efter nästa års val, kommer att ha en annan uppfattning i själva sakfrågan än nu. Dessutom hade det kanske inte varit ur vägen att låta grundlagberedningen, där både herr Pettersson i Visby och jag är med, ta en titt på det här problemet. Det är klart att frågan måste komma upp i något sammanhang.

Herr talman! Till herr Georg Pettersson vill jag helt kort säga, att vi har speciellt nämnt officiella internationella organisationer just med tanke på det kvoteringssystem som råder och med tanke på att de svenskar som det här är fråga om står i ett annat förhållande till vårt land och har anledning att följa utvecklingen här hemma på ett annat sätt än andra utlandsbosatta svenskar. Det föreligger dock problem i fråga om personkretsen och undantagsbestämmelserna. Därför hade vi hoppats, eftersom ändå utskottet funnit våra synpunkter beaktansvärda, att en utredning hade kommit till stånd. När det gäller herr Svenungssons anförande kan jag bara upprepa vad jag sagt tidigare. Vi vill ha en utredning för att se under vilka lämpliga former undantag kan göras. Innan en sådan utredning har kommit till stånd kan vi knappast gå till ett konkret beslut. I annat fall kan vi inte bedöma konsekvenserna. Jag vidhåller därför, herr talman, mitt yrkande om bifall till motionärernas hemställan.

Herr talman! Herr Svenungsson läser illa. Han sade nämligen att utskottet bl.a. har funnit att den motion som han är talesman för är beaktansvärd. Så är inte fallet. I utlåtandet har angivits vilka motioner vi har funnit värda att beakta. De övriga är välkända, eftersom motioner av liknande innehåll har behandlats tidigare, senast 1968. Till herr Tistad vill jag säga att denna fråga behandlades 1967 och också togs upp i propositionens skrivningar i detta sammanhang. Jag kan också uttrycka mig på det sättet att grundlagen ger de allmänna bestämmelserna, men därutöver hänvisar till allmän lag, i detta fall vallagen. Det måste finnas vissa tillämpningsregler, för att det hela skall kunna fungera. Just när det gäller rösträtten finns regler som föreskriver att en person skall vara upptagen i röstlängd för att få rösta. Därför har man ordnat en särskild röstlängd för utlandssvenskarna. Jag kan inte finna annat än att det är riktigt att lösa problemet på det sättet. Herr Tistad anmärkte på litet av varje, bl.a. på att vi i utskottet inte skriver särskilt mycket i våra utlåtanden. I Sverige är vi mycket generösa när det gäller att upprepa vad som redan finns skrivet. Jag tycker att konstitutionsutskottets skrivning bör kunna vara ett efterföljansvärt exempel, nämligen att man inte år efter år upprepar samma saker i riksdagstrycket. Det var herr Lundström som sade att de som är utomlands noga följer med vad som händer här hemma. Men han sade senare att dessa människor inte visste vad som gällde beträffande rösträtten. Då frågar jag: Vad är det egentligen de följer med? Det måste vara något fel i herr Lundströms resonemang. Antingen följer dessa människor med händelserna hemma och vet vad det är fråga om, eller också gör de det inte. Herr Lundströms senaste yttrande skulle innebära att de inte följer med och inte vet vad som gäller.

Alla dessa frågor har blivit utredda, och riksdagen har nyligen fattat beslut. Det finns alla skäl att avvakta, vilket vi framhållit från utskottsmajoritetens sida, vad som kommer att hända i valet 1970 när det gäller utlandssvenskarnas intresse och vilja att delta. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! När det gäller utlandssvenskarnas kännedom om villkoren för att få rösträtt i fjol sade jag inte att det berodde på okunnighet, utan jag sade att det kanske i viss mån kunde bero på att de inte hade reda på bestämmelserna. I så fall är det en direkt anklagelse för att man hade spritt uppgifterna dåligt till dem som borde ha fått dem. Men jag tillade att det låga valdeltagandet i stort sett torde ha berott på att utlandssvenskarna hade svårt att uppfylla de villkor som krävs. Jag vill för övrigt fråga: Hur många normalsvenskar är det som har fullt klart för sig hur de skall gå till väga för att få rösta, om de har rösträtt, vad som gäller i fråga om röstlängd och allt sådant? Det stora flertalet har det kanske klart för sig, men många har det inte. Det vet jag som gammal valledare, och det vet säkert också herr Georg Pettersson. Jämför man utlandssvenskarna med dem som bor här hemma, tror jag inte att utlandssvenskarna kommer så mycket efter i fråga om kunskaper om valbestämmelserna. Sannolikt är de ofta bättre utrustade med den kunskapen. Dessutom förmodar jag att den kännedomen nu blivit bättre än den var 1968.

Herr talman! Om man genom allmän lagstiftning godtyckligt kan begränsa rätten att bli upptagen i röstlängd och därmed inskränka rösträtten för vissa kategorier av medborgare, är ju den allmänna regleringen i grundlagen av rösträtten, som herr Georg Pettersson talar om, utan varje värde.

Herr talman! I detta utlåtande från konstitutionsutskottet behandlas ett motionspar om avskaffandet av adelsväsendet. Utskottet gör i sitt yttrande sådana uttalanden att även reservanterna kan godtaga dessa uttalanden och nära nog i sin helhet kunde ha tagit med dem i sin reservation. Utskottets majoritet uttalar bl.a. följande, vilket jag tycker det finns anledning att föra till kammarens protokoll: »Adelsväsendet i Sverige saknar numera all reell betydelse. Tillhörighet till adeln ger inga samhälleliga förmåner och medför inte heller några särskilda plikter mot samhället. Några adliga privilegieanspråk hävdas inte längre. Efter 1902 har inget adlande skett.» Vidare «uttalar = utskottsmajoriteten: »Grundlagberedningen kan inte undgå att vid sitt arbete på en total författningsreform taga ställning till de nuvarande grundlagsbestämmelserna om adeln. Även övriga frågor om adeln aktualiseras sannolikt i detta sammanhang.» Dessa uttalanden är enligt min mening en klar motivering för ett avslag på den behandlade motionen, och vi reservanter kunde mycket väl som sagt ha haft med dessa uttalanden i vår reservation. Nu föreslår utskottsmajoriteten att motionen utan något närmare yttrande eller bifall skall överlämnas till grundlagberedningen. Detta kan tyckas vara ett oskyldigt ställningstagande. Men det är inte så oskyldigt som det ser ut, ty i och med ett sådant förslag och ett sådant beslut redovisas ett intresse i mo tionens syfte, oberoende av vilket uttalande som utskottet i sin motivering använder. Att det alltjämt finns vissa bestämmelser i regeringsformen anser vi reservanter vara att betrakta som en historisk kvarleva, och det har länge funnits mycket mer i regeringsformen som inte tillämpas bokstavligt. Från deras sida som lång tid haft makten att besluta och bestämma har det inte funnits något överdrivet intresse att modernisera våra grundlagar. Nog kan man här ha den uppfattningen att när dessa adelssläkter numera inte har några förmåner eller är någon belastning för samhället, så kan de vara kvar utan några inte önskade ingrepp från riksdagens eller regeringens sida. Om det för framtiden skall behövas några bestämmelser här som är reglerade i grundlag kan säkert ifrågasättas. Den saken klarar grundlagberedningen ut även om denna motion inte överlämnas till beredningen. Att regeringen Palme eller någon annan regering skall förläna någon adelskap, när detta inte förekommit sedan 1902, kan man varken misstänka eller befara. Men när nu adelssläkterna under länge sedan svunna tider, på 1500-, 1600 och 1700-talen, ja långt fram på 1800-talet, har haft en helt annan ställning och betydelse, då kan man tycka, som vi har sagt, att dessa släkter kan få leva kvar med sitt adelskap. De kan betraktas som en historisk kvarleva. Man kan fråga sig varför allting som hör till gångna tider, som hör till gammal tradition och ordning, skall röjas bort och försvinna. En kvarleva som denna bör enligt reservanternas mening ha rätt att leva vidare, så länge den inte kostar staten och det allmänna något mer än andra medborgare och när den inte är till någon skada. Om adeln vill ha kvar den ordning som nu gäller, tycker vi reservanter att riksdagen inte skall lägga några hinder i vägen för detta. det om adelsväsendet att adel och riddarhusordning inte hör hemma i ett modernt samhälle med demokratiska principer. Ordet demokrati är användbart i så många sammanhang. Men det kan inte vara en god demokratisk ordning att riksdagen skall vidta sådana åtgärder att adelskapet avvecklas. Att det skulle vara angeläget eller av värde att också skyddet för adeln i grundlagen avvecklas i samband med enkammarriksdagens införande är svårt att inse. Det är en bättre och högre grad av demokrati om adelssläkterna själva får besluta om dessa sina egna angelägenheter. I så många andra sammanhang framföres den uppfattningen att de som berörs av en viss åtgärd skall få vara med och öva inflytande på vad som skall uträttas. Låt adelssläkterna därför ha kvar sitt riddarhus, utan några försök till konfiskation, sin riddarhusordning och sina egna adelsmöten för att fatta beslut! Här behöver riksdagen inte göra några ingrepp, i varje fall inte gå före och visa vägen. Om tanken mot förmodan skulle vara den att adeln skulle ha någon betydelse, att den skulle vilja rubba våra grundmurade demokratiska principer, så är även den uppfattningen oriktig. Vid adelsmötet 1968 förekom en motion med förslag om att upphäva adelskapet i vårt land, men den motionen rönte inte så mycket intresse att den ens blev föremål för utskottsbehandling. Den blev avslagen utan att ha behandlats i utskott. De fonder som adeln har att förvalta är inte så stora — 50—60 miljoner kronor, I vår tid är fonder av denna storleksordning inte så enormt stora. Och om här som det framhålles i motionen utbetalas 1,5 miljoner kronor i stipendier och 300 kronor om året till vissa adelsfröknar, sedan de fyllt 60 år, så bör man enligt min uppfattning ha rätt och möjlighet härtill. Jag yrkar, herr talman, bifall till den

Herr talman! Motionerna om adelns avskaffande förorsakade ett visst uppseende när de väcktes i januari i år. Av uttalanden som gjordes från en del håll kunde man få den uppfattningen att vi hade givit oss på något som var lika heligt som konungahuset självt. Man talade om onödig klåfingrighet m.m. Konstitutionsutskottets utförliga och mycket intressanta recit vittnar dock om att vi ingalunda är de första som tagit upp denna sak. Tid efter annan har frågan berörts i olika sammanhang, inte bara här i riksdagen. För varje gång har dock riksdagen, enkannerligen första kammaren, avslagit alla försök att avveckla adelns kvardröjande privilegier. I vår motion har vi pekat på 37 § och 114 § regeringsformen samt riddarhusordningen, där adelsväsendet fortfarande omhuldas av staten.

Först år 1956 var riksdagen mogen att hos Kungl. Maj:t, med anledning av motioner, hemställa om utredning och förslag om upphävande av 114 §. Konstitutionsutskottet och riksdagen ansåg då att ståndsprivilegierna utformats under helt andra samhällsförhållanden än de nu rådande och att de föreställningar om olika medborgargruppers skyldigheter och rättigheter, som kommit till uttryck i privilegielagstiftningen, inte lät sig förena med nutida uppfatt ning om fördelning av samhälleliga plikter och förmåner. Kyrka—stat-utredningen — 114 § gäller ju både adelns och prästerskapets återstående privilegier — fick riksdagens skrivelse i ärendet men ansåg sig till följd av begränsningen i utredningens uppdrag ej kunna ta ställning till spörsmålet om upphävande av regeringsformens 114 §. Författningsutredningen uttalade mycket bestämt att det inte kunde ifrågakomma att till en ny regeringsform överföra bestämmelserna om nobilitering i regeringsformens 37 § eller att bruket att adla över huvud skulle återupptagas och ansåg det angeläget att återstående ännu gällande ståndsprivilegier upphäves. Författningsutredningens mångåriga arbete resulterade i en ny utredning, och vårt hopp står nu till denna då det enligt konstitutionsutskottets nu föreliggande förslag blir grundlagberedningen som ånyo får pröva denna segslitna fråga. Nu hade jag hoppats på en än mera positiv behandling av frågan. Bestämmelserna om adlande kunde ha tagits bort med en något mindre utredning, och redan den utredning som utskottet har presterat är ju så utförlig att den faktiskt hade kunnat ligga till grund för ett beslut. Det är väl självklart att grundlagberedningen skall ta upp denna sak, men med utskottets skrivning får jag notera att saken ändå tagit ett litet steg framåt, och det är enligt min mening tillfredsställafide. Jag förutsätter också att grundlagberedningen med allvar tar sig an denna fråga och att det inte tar alltför lång tid innan den blir klar med sitt arbete. Det går minsann inte fort att ur våra grundlagar utmönstra 1800-talets ståndssamhälle trots att det är över 100 år sedan det formellt avskaffades. Nu är det väl osäkert om det räcker bara med att utesluta 37 § och 114 § samt ändra 39 § i regeringsformen. Det bör också klart sägas ifrån att beslutet även bör omfatta ett upphävande av riddarhus ordningen. Först med detta torde adeln som offentligrättslig korporation försvinna i det här landet. Hur det sedan skall bli med Riddarhuset får väl en utredning ta ställning till. Detta gäller också alla kufiska fonder som finns.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

Herr talman! Grundlagberedningen tillkom som bekant för att bl.a. överarbeta författningsutredningens förslag. Avsikten är att grundlagberedningen skall framlägga förslag till en helt ny och modern regeringsform. Författningsutredningen hade enhälligt kommit fram till den slutsatsen att dessa privilegier inte hörde hemma i en modern författning. Denna fråga är alltså ett arv, som grundlagberedningen fått överta. När förslaget var ute på remiss, möttes det inte av någon kritik. Man gick praktiskt taget helt förbi vad författningsutredningen här hade sagt. Vad frågan nu gäller är alltså huruvida man skall ta bort privilegierna på det sätt som författningsutredningen hade före slagit. Utskottet föreslår att motionerna överlämnas till grundlagberedningen.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

Herr talman! För stora delar av inre Norrland har jordbruket och skogsbruket varit basnäringarna. Den snabba — kanske alltför snabba — strukturrationaliseringen inom <:skogsbruket har ställt dessa bygder inför svåra omställningsproblem. De kommuner som här drabbats har egentligen inte haft en chans att under denna korta tid hinna skapa ersättningssysselsättning för de arbetstillfällen som genom ändringen i skogsbrukets arbetsformer gått förlorade. I den allmänpolitiska debatten i förra veckan lämnade inrikesministern i denna kammare en uppgift som visar vilka stora tal de minskade arbetstillfällena i skogen i verkligheten rör sig om: en minskning från 60 000 till 25 000. Siffran är en minnesuppgift och kan därför vara inkorrekt, men det är ändå uppenbart att det är fråga om en minskning av arbetstillfällen i sådan omfattning att det måste förorsaka mycket stora problem för skogskommunerna. Det talades även mycket om nödvändigheten av och viljan till åtgärder för att ge sysselsättning åt befolkningen i Norrland. Det nämndes dock ingenting om jordbrukets framtida roll i detta sammanhang. Men hur skall man, när det gäller sysselsättning för alla de människor som lever och verkar i de norrländska inlandskommunerna — från Pajala i norr till Dalälven i söder — kunna förbigå en näringsgren som dock sysselsätter en så väsentlig del av befolkningen i dessa bygder, om man även samtidigt vill att bygderna skall fortleva? Vilken är regeringens uppfattning om jordbrukets betydelse i dessa avse enden? Och skall deltidsjordbruket med dess möjlighet till tillskottssysselsättning inte få finnas i framtiden? Det vore värdefullt om vår jordbruksminister ville ge något besked i dessa frågor. För småjordbrukarna i skogskommunerna har skogsarbetet varit ett nödvändigt komplement för att de skulle erhålla en tillräcklig bärgning. För de Norrlandskommuner som på olika sätt lämnat stöd till jordbruket har detta tett sig som en tvingande nödvändighet. På något sätt måste man försöka överleva under den tid som måste förflyta till dess andra arbetsmöjligheter kunnat skapas. Uppbyggandet av en industriell tradition kan ta rätt lång tid, och utan några hjälpåtgärder kommer dessa skogskommuner att få en sådan folkminskning att de inte längre går att rädda. Vid jordbruksutskottets resa i Västerbotten i somras framkom vid flera tillfällen den betydelse man fäste vid möjligheten att ge jordbrukarna — och då framför allt de äldre som inte kan lämna hembygden och ta arbeten i södra Sverige — ett visst ekonomiskt stöd till deras bärgning.

Då i dessa direktiv inte finns något som skulle innebära att de i motionerna angivna syftemålen uppnås, kan ju inte heller utredningsresultatet förväntas bidra till en bättre situation för de bidragslämnande kommunerna. Skogsindustrin är av stor ekonomisk betydelse för hela vårt land. Den hårda internationella konkurrensen har dock tvingat fram långt gående rationaliseringar. Dessa har i särskild grad drabbat råvarusidan, nämligen skogsbruket, och inneburit en kraftigt ökad friställning av arbetskraft. Medan vinsterna av denna rationalisering kommit hela landet till godo har skogskommunerna fått bära — och får bära — en mycket tung börda av dessa rationaliseringar genom uppkommen arbetslöshet.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

Herr talman! Jag delar i sak motionärernas och reservanternas synpunkter i denna fråga, att det är nödvändigt med en översyn av kommunernas kompetens att i sysselsättningsfrämjande syfte lämna ekonomiskt stöd. Det önskemål om tilläggsdirektiv till kommunal rättskommittén som framförts i föreliggande motioner är tillgodosett, då kommunalrättskommittén enligt särskilt meddelade direktiv har detta uppdrag sig förelagt. Kommitténs förslag i ämnet väntas, enligt vad utskottet har blivit upplyst om, bli framlagt inom den närmaste tiden. Det är skälet till att jag har kunnat ansluta mig till utskottets hemställan.

Herr talman! Det finns ingen anledning att här mera ingående beröra frågan om kommunaloch landstingsrådens ställning i kommunalrättsligt avseende. Såväl utskottet som reservanterna har gjort sina uttalanden så kortfattade som möjligt. Frågan behandlades också så sent som vid höstriksdagen för ett år sedan. Vid behandlingen av ett annat ärende kritiserades konstitutionsutskottet för att det skriver kortfattade utlåtanden, men det är ju den princip som utskottet tillämpar i ärenden som återkommer år efter år. Jag kunde ha följt det som jag tycker föredömliga exemplet och bara hänvisat till den debatt i detta ärende som fördes förra året, men jag vill ändå säga några ord även denna gång. Vårt förslag från 1968 och tidigare tillfällen har återkommit i år, ty vi anser inom moderata samlingspartiet att det är mycket angeläget att kommunaloch landstingsråd, dessa deltidseller heltidsanställda förtroendemän, får sin tjänsteställning reglerad i kommunallagen och landstingslagen. Det är angeläget att det inte blir ett uppskov på obestämd tid. Om man räknar i hela landet finner man att antalet kommunaloch landstingsråd har ökat under de senaste åren. Ytterligare sådana tjänster tillkommer säkert. Dessa tjänstemän har i det kommunala arbetet fått en inte bara i regel välavlönad utan också betydelsefull ställning, men att deras arbetsuppgifter och ansvar m.m. skall vara reglerade i lag och författning vill utskottet inte vara med om. Många kommunala tjänstemän med uppgifter av mycket mindre format har sin ställning lagligt reglerad. Utskottet hade förra året förhoppningar om att länsdemokratiutredningen skulle framlägga förslag i denna fråga. Utskottet litade på det uttalande som riksdagen gjorde när den partiella författningsreformen antogs, nämligen att en bevakning av den kommunala demokratin här skulle ske så att inga värden i det avseendet gick förlorade. Men även i detta fall ansåg utskottet att frågan skulle klaras på utredningsstadiet. Med tanke på de förhoppningar som utskottet hade förra året borde det i år ha redovisats något om det på utredningsstadiet har tagits det minsta steg framåt i detta ärende. Det skulle vara av intresse att få klarhet i detta. I år uttalar utskottet kort och gott att eftersom motionen avstyrktes 1968 så avstyrkes den även i år. Jag har nog i något sammanhang uttalat att den omständigheten att en motion avstyrkes det ena året inte är något argument för att den skall avstyrkas även nästa år. Nu är detta dess bättre ingen genomgående princip i riksdagsarbetet och kan inte heller bli en genomgående princip, för då skulle riksdagsarbetet i stor utsträckning bli meningslöst. Trots utskottets uttalande förra året tror jag det antagandet är riktigt att under det år som har gått inte något har inträffat som har bidragit till en lösning av problemet med en lagreglering av kommunaloch landstingsrådens ställning. Skall här hända någonting, måste riksdagen bifalla den motion som vi har lämnat. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Det har i alla fall hänt en sak sedan föregående år, nämligen att utskottet har inhämtat yttranden från Svenska kommunförbundet och Svenska landstingsförbundet. I dessa yttranden finns svar på de frågor som herr Sveningsson ställer. I yttrandena meddelas att denna fråga är föremål för utredning inom <länsdemokratiutredningen. Där talas också om den arbetsgrupp som kommunikationsministern nu har tillsatt med företrädare för de stora politiska partierna och för de kommunala förbunden. Arbetsgruppen har till uppgift att dra upp riktlinjerna för en samlad översyn av den kommunala demokratin. Man kan alltså säga att motionsyrkandet har bifallits.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

Herr talman! Motionärerna berör ett mycket viktigt problem då de tar upp trafikundervisningen i skolorna. Om vi närmare penetrerar denna fråga får vi utgå från att siffran för antalet skadade skolbarn i åldrarna 7—14 år aldrig har varit större än under 1968. Siffran var då 1616 — en ökning med 20 procent. Denna ökning i förhållande till tidigare år ligger mer på skolbarnen som aktiva trafikanter än på skolbarnen som bilpassagerare. Trafikundervisningen i skolan har, måste man tyvärr säga, försämrats sedan högertrafikomläggningens tid. I samband med högertrafikomläggningen fanns i varje skola en lärare, som var ansvarig för trafikundervisningen. Dessa lärare finns inte längre, utan i stället skall huvudlärarna i berörda ämnen svara för planeringen av trafikundervisningen. Detta system har inte visat sig vara lika effektivt som det tidigare. I utskottets utlåtande hänvisas till en arbetsgrupp på riksnivå, som skolöverstyrelsen tillsatt. Det är en ständig samarbetsgrupp, som fortlöpande skall följa problemen med trafikundervisning i skolorna. Jag tror inte att denna arbetsgrupp ensam kan klara dessa problem, utan att man måste ta kraftigare grepp på denna fråga om man skall nå något resultat. Man bör försöka komma fram till den ordniftg som rådde i samband med högertrafikomläggningen, nämligen «att man — som jag redan sagt — i varje skola hade en lärare, som var ansvarig för trafikundervisningen. Det var för övrigt det bilförarutredningen föreslog på sin tid. När riksdagen behandlade bilförarutredningens förslag sades det att man skulle avvakta erfarenheterna från högertrafikomläggningen. Jag anser att olycksstatistiken, som jag inledningsvis redovisat, givit belägg för att man inte skall avvakta ytterligare, utan att man måste göra någonting konkret. Jag vill hemställa till de ansvariga myndigheterna — främst utbildningsoch kommunikationsdepartementen — att de ser till att någonting händer i denna fråga. Det behövs mycket effektivare åtgärder på detta område än de skolöverstyrelsen och dess arbetsgrupper för närvarande är mäktiga att prestera.

Herr talman! Till bevillningsutskottets betänkande nr 53 har fogats en trepartireservation, som gäller avdrag vid taxeringen för dikning av skogsmark. Denna reservation grundar sig på motionsparet I: 82 och II: 94 av representanter för moderata samlingspartiet. Det är väl bekant för de flesta att vår skogsindustri arbetar i hård konkurrens på den internationella marknaden och att det därför är synnerligen nödvändigt att höja effektiviteten i det svenska skogsbruket. Detta kan ske genom utbyggandet av skogsvägar för att man skall få en snabb utforsling av virket. Med hänsyn till det av skogsskattekommittén under detta år avlämnade betänkandet i fråga om vägarna vågar vi förvänta att det blir en snar och positiv lösning av denna fråga. En annan åtgärd som kan bli produktionsfrämjande är skogsdikning. Jag vill också nämna att användning av skogsmaskiner av olika slag kan främja produktionen och sänka kostnaderna för virket. Naturligtvis kan man också få en produktionshöjande effekt genom skogsgödsling. Men en förutsättning är att dikning i skogen kommer till stånd där så erfordras. Sker inte detta hjälper ingen gödsling, och man kan inte heller använda rationella maskiner som hjälpmedel. I detta sammanhang förtjänar framhållas att de stormar som rasat över landet förorsakat stora skador i skogarna. Om skogsdikningen inte är tillfredsställande blir upphuggningen svår och utforslingen synnerligen besvärlig, vilket kan medverka till att virket inte blir omhändertaget i tid. I så fall är det inte bara skogsägarna som förlorar; det blir naturligtvis också en nationalekonomisk förlust. Många skäl talar alltså för att bevillningsutskottets majoritet bort föreslå att kostnader för all skogsdikning skall vara avdragsgilla, inte bara kostnaderna för vad vi kallar skyddsdikning. Alla måste vi väl vara överens om nödvändigheten av att genomföra denna reform. Men varför då förhala den genom att anta att jordbruksbeskattningskommittén kommer att uppmärksamma denna fråga? Varför inte gå med på reservanternas förslag, vilket innebär att en särskild utredning bör få i uppdrag att skyndsamt framlägga förslag om rätt till avdrag vid beskattningen för kostnader för dikning av skogsmark. Det är ungefär vad reservationen 1 innehåller, och jag ber att få yrka bifall till den. Ytterligare två trepartimotioner är fogade till detta betänkande, Jag skall här endast beröra reservationen 3, som gäller avdrag för omplantering av fruktträd. Reservationen grundar sig på motionsparet I: 691 och II: 810, också av representanter för moderata samlingspartiet. Frågan gäller om yrkesfruktodlare skall ha rätt till avdrag vid taxeringen för plantering på mark som tidigare inte utnyttjats för detta ändamål. Denna rätt har man alltså inte nu. I detta sammanhang vill jag bara framhålla att kravet på ökad avkastning av fruktodlingarna naturligtvis måste stiga i takt med de ökade kostnaderna för odlingens bedrivande och inte minst med hänsyn till den rådande konkurrensen på världsmarknaden. Detta har bl.a. lett odlarna fram till en ändrad odlingssteknik och mycket hårdare beskärning av fruktträden blir en följd därav. Man vill ha mera lågväxande träd. Därigenom reduceras plockningskostnaderna. Man slipper använda stegar, och man kan stå på marken och utföra plockningen. Härav följer emellertid den olägenheten att trädens livslängd förkortas, och omplantering eller nyplantering måste ske då träden nått en livslängd av mellan 15 och 20 år. För att då förhindra parasitangrepp och dylikt planterar man vanligen på mark som tidigare inte varit planterad med fruktträd. Detta är ju inte konstigare, tycker vi, än då man på ett jordbruk bedriver växelbruk och alla kostnader därför är avdragsgilla. När detta ärende behandlades år 1968 medgav bevillningsutskottet att frågan om det yrkade avdraget kommit i ett annat läge sedan den eviga realisationsvinstbeskattningen blivit genomförd och att det inte borde finnas några allvarliga betänkligheter av principiell natur mot att införa rätt till avdrag för kostnader av denna art. Utskottet förutsatte då att företagsskatteutredningen skulle taga upp frågan till behandling. Företagsskatteutredningen har emellertid slutfört sitt arbete utan att behandla denna fråga, och det märkliga är att utskottsmajoriteten fortfarande skjuter frågan ifrån sig. Nu förutsätter utskottet att denna viktiga fråga skall bli föremål för överväganden inom = jordbruksbeskattningskommittén, och så avstyrker man motionen. Men vad har utskottet för garantier för att frågan tages upp av denna kommitté? Eftersom herr Wärnberg är närvarande här i kammaren, skulle jag gärna vilja ha ett besked från ho nom, om han vet huruvida detta ärende kommer att tas upp inom jordbruksbeskattningskommittén. I avvaktan på vad som skall hända vill jag emellertid framhålla att vi reservanter inte kan finna oss i att denna fråga förhalas år efter år, utan vi hemställer i stället att jordbruksbeskattningskommittén skall få i uppdrag att med förtur utarbeta förslag till bestämmelser om avdrag vid beskattningen för kostnader vid nyplantering av fruktträd inom den yrkesmässiga fruktodlingen. Därmed, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 3.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 53 behandlas avskrivningsunderlag för skogsbilvägar och avsättning till skogskonto. Som motionär i dessa frågor vill jag framföra några synpunkter. | I motionerna har huvudflottledsnedläggelsernas negativa betydelse för de berörda skogsområdena påvisats. Motionsparet I: 211 och I: 235 tar upp frågan om rätt för skogsägaren till avdrag med hela anläggningskostnaden utöver vad som erhålles i form av statsbidrag och eventuella bidrag ur t.ex. skogsbruksfonden när det gäller de avverkningsområden som berörs av nedläggningen av huvudflottlederna.

Utan en sådan utbyggnad bleve områdena nollområden med omöjliggjorda virkesuttag och minskad sysselsättning som följd. Utskottet hänvisar till skogsskatte kommitténs nyligen framlagda betänkande SOU 1969:30, vari kommittén föreslår i första hand att hela anläggningskostnaden för skogsbilvägar skall få avskrivas och i andra hand att avskrivningsunderlaget skall höjas till två tredjedelar av anläggningskostnaden. Utskottet påpekar också att kommitténs förslag för närvarande är föremål för remissbehandling — därför är utskottet icke berett att ta ställning till motionärernas yrkande beträffande de nu aktuella fallen med flottledsnedläggelserna Ljungan och Indalsälven. Jag har full förståelse för synpunkterna att man skall avvakta ett slutligt förslag på grund av kommitténs betänkande.

Även på denna punkt hänvisar utskottet till skogsskattekommitténs förslag till en väsentligt utökad rätt att göra insättning på skogskonto. Kommitténs nyligen framlagda förslag innebär att på skogskonto skall få insättas hela köpeskillingen för upplåten avverkningsrätt, 65 procent av köpeskilling för avyttrade skogsprodukter och 65 procent av saluvärdet på skogsprodukter som förädlats i egen rörelse. Utskottet säger att om detta förslag genomförs blir de behov av uppskov med beskattningen av skogsintäkter, som kan uppkomma till följd av bl.a. flottledsnedläggelser och stormskador, helt tillgodosedda. Utskottet säger också att de exceptionellt stora skogsavverkningar, som gjorts på grund av flottledsnedläggelserna, emellertid inte är av den karaktären att de motiverar retroaktiv lagstiftning, varför utskottet avstyrker bifall till motionerna. Utskottet utgår från att Kungl. Maj:t med anledning av de stora stormfällningar av skog, som nyligen inträffat i västra Sverige, överväger erforderliga lättnader i beskattningen för de skogsägare, som drabbats av stormskadorna, genom vidgade möjligheter till insättning på skogskonto. En sådan åtgärd och en uppföljning av tidigare ställningstaganden är alldeles på sin plats. Dessa ställningstaganden har också åberopats i motionerna såsom skäl för att de av nedläggningen av huvudflottlederna drabbade skogsägarna skulle åtnjuta samma möjligheter. Med hänsyn till att utskottet anser att skogsskattekommitténs förslag icke behöver avvaktas för genomförande av de vidgade möjligheterna till avsättning på skogskonto när det gäller stormskador borde också samma möjlighet ha tillvaratagits när det gäller de av huvudflottledsnedläggelser drabbade områdena. I en till utskottsbetänkandet fogad reservation har framförts att frågan om ökad möjlighet för avsättning till skogskonto för de områden som drabbats av nedläggningen av huvudflottleder borde ha tagits upp till prövning i samband med stormskadorna.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

Herr talman! Sedan i fjol, då vi behandlade alla de motioner som rörde skogsbrukets beskattning, har skogsskattekommittén lagt fram sin utredning. Det har resulterat i att de flesta av de motioner som har väckts tidigare år nu inte har föranlett några reservationer. Man anser, vilket jag tycker är riktigt, att det förslag som nu är på remissbehandling bör avvaktas innan man fortsätter att motionera i frågan och avger reservationer. Emellertid är det tre frågor som har föranlett reservationer, dvs. de som egentligen inte har behandlats av skogsskattekommittén. Den första gäller skyddsdikningarna. Den frågan liksom de två övriga som blivit föremål för reservationer är av liten omfattning. All skyddsdikning är i dag avdragsgill; och med skyddsdikning menas inte bara att upprätthålla redan gjorda diken, utan man får t.o.m. lägga ut nya diken. Huvudsaken är att man vill skydda den vanliga avkastningen av skog. Det är endast i undantagsfall som dikningen inte är avdragsgill, nämligen då det är fråga om reella grundförbättringar, vilka sedan inte på något sätt beskattas när fastigheten försäljes. Detta är således en liten fråga. Utskottsmajoriteten har ansett att den jordbruksbeskattningskommitté som har att söka få fram avskrivningsunderlag för olika slag av jordbruksbeskattningsåtgärder också bör försöka finna ett lämpligt system för avdragsrätt vid grundförbättringar av skogsdiken. Det är detta som har gjort att vi inte i dag vill ha en särskild utredning om saken, utan anser att jordbruksbeskattningskommittén bör klara av frågan. När det sedan gäller frågan om flottningslederna är den enligt min uppfattning inte helt jämförbar med de stormfällningar som har skett. Dessa har uppkommit genom en naturkatastrof som ingen har kunnat göra något åt i förväg, medan man har känt till nedläggningen av flottningslederna under några år och kunnat anpassa sina dispositioner därefter. Nu är det inte heller någon katastrofsituation på detta område. Även om man gör stora uttag i dag och inte får sätta in mer än 60 procent av dessa på skogskonto innebär det fördenskull inte att man får betala en oskäligt hög skatt. Fortfarande har vi kvar de s.k. värdeminskningsavdragen på skogsområdet. Vid överavverkningar, dvs. större avverkningar än tillväxten, har man dock genom en utredning om skogens ingångsvärde möjlighet att göra avdrag. Det är endast fråga om den skall vi säga magasinerade skatteskulden man har som ytterligare delas upp på skogskonto. Det kan finnas skäl för det, men frågan är inte av den storleksordningen att man bör föregå den utredning som är under remissbehandling och de eventuella förslag som kommer från den liksom de förslag som kommer på grund av stormskadorna samt även från jordbruksbeskattningskommittén. Beträffande fruktträden har bevillningsutskottet alltid haft en positiv inställning till den linje som herr Yngve Nilsson företräder. Skall man betala skatt för hela avkastningen bör i rimlighetens namn också planteringskostnaden vara avdragsgill. Det tycker vi är ganska självklart. Men det är inte så förfärligt lätt att finna någon avskrivningsregel för det. Jag kan nästan men inte alldeles säkert garantera herr Yngve Nilsson att jordbruksbeskattningskommittén kommer att ta upp frågan. Vi ser det som en order från riksdagen när bevillningsutskottet uttalar att vi förutsätter att jordbruksbeskattningskommittén tar upp frågan. Det anser jag vara en order från riksdagen till jordbruksbeskattningskommittén, och den kommer naturligtvis att effektueras. Jag anser dock inte att det finns någon anledning att ge förtursrätt för just fruktträden hos jordbruksbeskattningskommittén därför att den också har andra avskrivningsfrågor som är nog så viktiga och dessutom betydligt mer kännbara för den enskilde jordbrukaren. Jag tänker på avskrivningsreglerna för byggnader som är den stora frågan för jordbrukare. Frågan om avskrivning för fruktträden spelar en mycket mindre roll. Vi vill emellertid inte nonchalera detta utan anser att om man får skatta för all avkastning av fruktträden, så skall man också ha avdragsrätt för alla planteringskostnaderna. Det gäller bara att hitta den rätta lösningen på denna avdragsrätt, som kanske inte ligger i avdragsrätt vid plantering av fruktträd utan kanske i årliga värdeminskningsavdrag eller något dylikt. Det är svårt att hitta ett ingångsvärde; man får förmodligen försöka hitta någon schablonregel för det hela.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

Herr talman! Herr Wärnberg sade att frågan om nedläggning av huvudflottlederna är av liten omfattning. Det är klart att den för det sammanlagda skogsbruket inom landet har liten omfattning. För de berörda områdena är den emellertid av stor omfattning och vållar betydande svårigheter för berörda skogsägare. Jag skulle också vilja påpeka att om man hänvisar till skogsbeskattningskommittén, blir resultatet att de områden som redan drabbats av den snabba nedläggningen av huvudflottlederna kommer att ställas i ett sämre läge än de områden som senare är aktuella för nedläggning av huvudflottleder. Att nedläggning av huvudflottleder inte är jämförbar med stormfällning ur naturkatastrofsynpunkt är alldeles riktigt, men åtgärderna i dessa områden har genomförts med så kort varsel ait t.o.m. länsstyrelser och andra myndigheter har framfört synpunkter i samma riktning som de jag här framfört. Man har inte hunnit planera vare sig för transportapparaten eller i andra avseenden. Skogsägarna har visserligen vetat om detta under något år. Jag vill inte hålla med herr Wärnberg om uttrycket »några år».

Det har emellertid inte medgivits. Detta tycker jag bevisar att den enskilde skogsägaren stått inför svårigheter som han inte kunnat: bemästra. Att dessa områden skulle bli sämre ställda än de områden som kanske kommer att positivt behandlas av skogsbeskattningskommittén anser jag inte medför större svårigheter än att man i praktiken skulle kunna följa de intentioner som funnits för de stormskadade områdena.

Herr talman! Jag sade tidigare att denna fråga inte har så stor omfattning, och jag skall be att litet närmare få förklara vad jag menade. De pengar som det gäller får sättas in på ett skogskonto för att mildra verkningarna av progressionen vid beskattningen. Pengarna får vara insatta på skogskonto under högst en tioårsperiod. Uppskovet får för närvarande avse högst ett belopp motsvarande summan av 60 procent av köpeskilling för upplåtelse av avverkningsrätt och 40 procent om man själv eller med lejd arbetskraft förädlar varan och levererar den vid någon bilväg, flottled eller dylikt. När det gäller den senare punkten får man redan nu i praktiken sätta in hela rotnettot, eftersom detta knappast är mer än 40 procent av en upparbetad vara. Här finns ingen anledning att gå upp till 50 procent. Rotnettot för massaved och timmer blir sällan högre än 40 procent. Höjningen av insättningen från 60 till 80 procent gäller en magasinerad skatteskuld. Det är alltså inte fråga om tillväxt i framtiden; den får man avdrag för genom skogens minskade ingångsvärde. Det är alltså inte detta frågan gäller, utan det är den latenta skatteskuld som uppstått genom att man icke tidigare tagit ut tillväxten. Man vill alltså skjuta upp denna skatteskuld genom att sätta in 80 respektive 60 procent av den på skogskonto. Skillnaden utgör 20 procent. Frågan gäller alltså om en tidigare skatteskuld skall få delas upp på detta sätt, och detta är en mycket liten fråga i jämförelse med skogsbeskattningsområdet i övrigt. Jag finner, herr talman, ingen anledning till ändring av mitt yrkande.

Herr talman! Bevillningsutskottets betänkande nr 56 behandlar — för den delen med stor omsorg — ett ämne som tidigare visat sig vara ganska kontroversiellt nämligen realisationsvinstbeskattningen. De motioner som föreligger från oppositionshåll har gått ut på en allmän översyn av bestämmelserna om vinst vid aktieförsäljning respektive en samordning av skilda former av kapital vinstbeskattning.

Även departementschefen har understrukit behovet av en sådan samordning. Betänkanden föreligger nu från aktiefondsutredningen och skogsskattekommittén, och betänkande väntas inom kort också från kapitalskatteutredningen. Ur denna synpunkt borde det alltså vara grönt ljus för den utlovade samordningen, men <bevillningsutskottets majoritet anser tydligen att tiden ännu inte är mogen. Man vill ha längre tids erfarenheter och yrkar avslag. Reservationer föreligger på tre punkter. Bestämmelserna på detta område ter sig onekligen som ett ganska brokigt lapptäckte, skulle jag vilja säga, där de enskilda bitarna inte passar till varandra och ännu mindre passar in i helhetsbilden. Lagstiftningen om beskattning av realisationsvinster vid försäljning av aktier var från början tekniskt mycket misslyckad. Vi hade en stor debatt om detta när beslut fattades. Syftet var ju att »klippa till» de stora vinsterna, men i realiteten har skatten blivit en omsättningsskatt som ofta träffar rent fiktiva vinster — ja, rent av förluster — därför att det i praktiken i många fall visat sig omöjligt att styrka « inköpsvärdena. Det senaste året har utvecklingen på börsen varit sådan att aktieägarna inte haft någon anledning att rosa marknaden. På många försäljning ar har vederbörande trots förlustaffärer kommit att inkomstbeskattas för 10 procent av försäljningssumman, med visst avdrag. Till den dåliga tekniska lösningen kommer att någon kompensation inte ges för penningvärdeförsämringen. Detta om aktievinstbeskattningen. Beträffande fastigheterna begärs i reservation 2 utredning av reglerna vid avyttring av fastigheter med ändamål att underlätta sådana försäljningar som sker i rationaliseringssyfte. Med tanke på jordbrukspolitiken, där syftet ju är att åstadkomma mera produktiva enheter, finner reservanterna det rimligt att statsmakterna på beskattningsområdet tillämpar en linje som någorlunda överensstämmer med den allmänna jordbrukspolitiken. Den ena handen måste veta vad den andra gör. Reservationen vid punkt 3 tar sikte på ett kärt stridsämne. Den gäller ett ämne som vi har behandlat många gånger, nämligen om beskattningen av egnahem och liknande, dvs. enoch tvåfamiljshus som används till bostad av ägaren. Reservationen går ut på en skrivelse till Kungl. Maj:t om sådan ändring av bestämmelserna att uppskov med beskattningen för realisationsvinst under viss tid medges vid ägarens förflyttning till annan ort. För människor som blivit arbetslösa i hemorten och därför måste söka arbete på annan ort — och fått sådant arbete — är det ett bekymmer, om de måste betala skatt på den redovisade realisationsvinsten när de säljer sina gamla hus, även om de får betala en mycket större köpeskilling — rent av ett överpris — för den fastighet de skaffar sig på den nya bosättningsorten. Skattefrågan utgör här ett visst hinder för omställningen. Vi vill ha en ändring i denna del. Särskilt vill jag hänvisa till att vederbörande här ofta står mer eller mindre i en tvångssituation. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga tre reservationer, vilka undertecknats av representanterna för mode

Herr talman! Herr Gösta Jacobsson har tämligen utförligt redogjort för de invändningar som reservanterna har att göra mot aktievinstbeskattningen. Denna är snarare en skatt på omsättning av aktier än en skatt på vinst vid överlåtande av aktier. Den verkar också i vissa fall på ett sätt som strider mot vanligen tillämpade beskattningsprinciper. Vinster på aktier som har stigit relativt litet i värde, förutsatt likväl att värdestegringen är större än 5 procent, drabbas nämligen proportionsvis hårdare av skatten än aktier med stor värdestegring, vilket är en ganska betänklig sak hos en skatt, som avser att beskatta vinsten. Jag skall inte längre uppehålla mig vid aktiebeskattningen utan skall i stället säga några ord om det problem som behandlas i reservation nr 2. Det har, som herr Gösta Jacobsson påpekade, visat sig att den nya markvinstbeskattningen i vissa fall försvårar möjligheterna för lantbruksnämnderna att förvärva jordbruksoch skogsmark i rationaliseringssyfte. När det blir fråga om att inköpa en gård för sådant ändamål vill ägaren ofta behålla mangårdsbyggnaden som bostad för sig och sin familj. Resten av gården vill han däremot överlåta till lantbruksnämnden. Men i och med att det inte finns några byggnader på den delen av gården får ägaren vid beräkningen av den beskattningsbara realisationsvinsten inte tillgodogöra sig det avdrag på 3 000 kronor per år som erhålles för bebyggd fastighet. Därmed blir ingångsvärdet ofta så lågt att skattepliktig vinst uppstår. Av den anledningen är många jordbrukare obenägna att sälja mark till lantbruksnämnderna. Detta är i korthet det problem som behandlas i reservation 2. Vi tycker att realisationsvinstbeskattningen i dessa fall har verkningar som inte var åsyftade när den nya markvinstbeskattningen infördes, och vi föreslår därför att riksdagen skall skriva till Kungl. Maj:t och begära utredning av frågan. Reglerna om realisationsvinstbeskattning vid försäljning av fastigheter är så utformade att egnahem i regel inte drabbas av någon realisationsvinstskatt om säljaren har innehaft fastigheten i mer än två år. Det kan emellertid förekomma fall då speciella omständigheter, t.ex. ett lågt ingångsvärde, leder till beskattning. I sådana fall kan en egnahemsägare, som av sysselsättningsskäl måste eller finner sig föranlåten att flytta till annan ort och i samband därmed säljer sin fastighet på den gamla bostadsorten, komma i en ogynnsam ställning och få det bekymmersamt. I de flesta fall är hans enda möjlighet att ordna bostadsfrågan på den nya orten att köpa en ny fastighet där. Denna fastighet är i regel betydligt dyrare än den han har sålt och kräver merendels en stor kontantinsats. För att klara den behöver han alla de kontanter han fick när han sålde den gamla fastigheten. Men han kan inte använda alla, ty han måste spara en del till skatten på realisationsvinsten. Vi tycker att den som flyttar i sådana fall bör kunna få uppskov med att betala skatten på vinsten på den gamla fastigheten och så att säga låta den vinsten gå i ny räkning på den fastighet som han förvärvat på den nya bostadsorten.

band med byte av anställning tvingas flytta från en ort till en annan, borde få uppskov med beskattningen på det sätt som jag nyss beskrivit. Reservanterna tycker inte att det finns anledning att begränsa uppskovsrätten till fall då vederbörande är i verklig mening tvingad att flytta. I praktiken är det nämligen ofta svårt att avgöra om en tvångssituation verkligen föreligger. Förhållandena på arbetsmarknaden är ofta sådana, att bakom en till synes frivillig flyttning kan ligga ett faktiskt tvång. Vi föreslår att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär förslag till bestämmelser i ämnet. Jag ber, herr talman, med detta att få instämma i herr Gösta Jacobssons yrkande om bifall till samtliga tre reservationer som är fogade till utskottets betänkande.

Herr talman! Av besättningen i kammaren att döma tilldrar sig dessa frågor inte större intresse än skogsdikning, flottleder och omplantering av fruktträd, och därför kan kanske också debatten få bli lika kort som den föregående. Betänkandet behandlar många motioner, och man kan uppdela dem i två grupper, en som gäller kapitalvinstbeskattning och en som gäller realisationsvinstbeskattning. Herr Gösta Jacobsson underströk redan från början att utskottet utförligt behandlat föreliggande motioner. Jag hoppas att herr Jacobsson inte menade att det är första gången som utskottet gör det, ty bevillningsutskottet har för vana att verkligen sakligt och grundligt behandla föreliggande material. Låt mig ändå i anslutning till detta säga att vi har ett sekretariat, som med kunnighet, sakkännedom och även pedagogisk förmåga hjälper oss att behandla många rätt svåra skattetekniska problem så att de kan bli förståeliga. Egentligen skulle jag bara vilja hänvisa till vad utskottet anför om dessa frågor, ty någonting att tillägga utöver vad utskottet har att säga beträffande de motioner som nu föreligger finns inte. "Skall jag hålla på och referera vad utskottet framhåller, är jag rädd att jag från pedagogiska och andra synpunkter fördärvar vad utskottet egentligen har sagt. Därför tvingas jag att vara mycket kortfattad.

Utskottet uttalade sig positivt för att man skall försöka sträva dithän. Men herr Jacobsson sade att det är svårt att lösa detta problem rent tekniskt. Han tillade dock att den nuvarande utformningen av kapitalvinstbeskattningen är det sämsta man kan åstadkomma, så att nog borde man åtminstone kunna få en förbättring. Vi får väl se det, herr Jacobsson. En del av dessa frågor har nämligen varit föremål för utredning. Betänkanden föreligger, de har avlämnats så sent som innevarande år. En av de kanske viktigaste utredningarna i sammanhanget, kapitalskatteutredningen, har meddelat att utredningen skall vara klar i slutet av nästa år. Följaktligen skulle vi då ha det utredningsmaterial som skulle göra det möjligt för oss att verkställa en mera allmän översyn av kapitalvinstbeskattningen. Realisationsvinstbeskattningen är relativt ny. Det är i år första gången som den prövats i det praktiska taxeringsarbetet. Den fick en utformning som var mycket generös när det gäller vanliga försäljningar av bebyggd = fastighet, framför allt villor. Det är ju heller ingen som har yrkat på någon ändring av de regler som då beslutades. Det nya är att det nu föreligger yrkanden av herrar Jacobsson och Tistad om ett uppskov med beskattningen i den händelse det uppstår en realisationsvinst. Motivet härför skulle vara att det finns människor som på grund av sysselsättningssvårigheter tvingas lämna sina egnahem och försöka skaffa sig bostad på den nya anställningsorten. Som regel är det väl tyvärr på det sättet att de egnahem som dessa människor tvingas överge ligger i sådana områden där man helt enkelt förlorar på att sälja sin fastighet. Någon vinst har dessa människor ingen chans att få med hänsyn till de mycket generösa regler som gäller för realisationsvinstbeskattningen. Det skulle i så fall gälla någon i Stockholmsområdet eller kanske Malmöområdet el ler någon annan av de heta regionerna som byter arbetsplats och flyttar ifrån någon av dessa orter. Där är det möjligt att det kan uppstå realisationsvinster vid försäljning av en villa eller annan bebyggd fastighet. Men om det i sådana fall uppstår en realisationsvinst, då har säljaren fått ett onormalt överpris på grund av den situation som råder i dessa områden. Enligt mitt sätt att se är det bara i rena undantagsfallen som man kan tänka sig att det blir en realisationsvinst, men i den mån det blir en sådan, så är realisationsvinstbeskattningen också befogad med hänsyn till det överpris som då betalas.

Det omdömet får vi böja oss för.

Detta är en fråga som vi kanske får anledning återkomma till.

Utskottet har inte funnit anledning att tillmötesgå motionärerna i något avseende. Herr Wärnberg hade åtminstone den förmånen att kunna ge herr Yngve Nilsson något som denne kunde tacka för. Jag har inte kunnat säga något som motionärerna eller reservanterna kan ha anledning att tacka för. Men jag yrkar, herr talman, ändå bifall till